Ärade kammarledamöter! Följande en kär och uppskattad tradition framför jag ledamöternas tack till talmannen för en i alla avseenden gedigen insats under det gångna riksmötet. Fru talmannen har visat prov på ett gott ledarskap av riksdagens arbete. Ett tack också till de vice talmännen för det skickliga sätt på vilket de har utfört sina uppgifter. Våra talmän tillönskas en trivsam sommar. Vi hörde nyss talmannen återge litet statistiska uppgifter som jämförelse mellan det nu avslutade riksmötet och det förra. Det fanns både överraskande och glädjande besked. Antalet motioner och reservationer har minskat något till antalet. Det finns därför hos ledamöterna en hel del obrukad kraft att använda till något annat -- varför inte till en skön och vilsam sommar? Det är av stor betydelse för ett bra riksdagsarbete och ett gott kamratskap över partigränserna att riksdagsledamöterna stärker banden och vänskapen med livet utanför riksdagen. Ha en skön sommar! Vi ses igen när riksdagen återsamlas i oktober.
Vi tackar Oskar Lindkvist för dessa ord. Även om ytterligare ett bordläggningsplenum kommer att hållas den 15 juni, förklarar jag härmed det egentliga arbetet under 1991/92 års riksmöte för avslutat.

Fru talman! Jag har begärt ordet i dag, trots att de flesta tror att riksmötet avslutats, eftersom något oerhört håller på att hända utan att någon egentligen tycks bry sig om det. Det EES-avtal som nu skall behandlas i riksdagen tror de flesta redan är taget. Vi är vana vid att riksdagens ratificering av internationella avtal mest är en formsak. Vi får vänja oss av med det. Hädanefter är det faktiskt utrikespolitiken som bestämmer inrikespolitiken. Skulle riksdagen anta EES-avtalet på det sätt som regeringen föreslår, införs ett helt nytt rättssystem i Sverige. Det innebär t.ex. följande. Om myndigheter stöder sig på EES-avtalet, kan de tvinga folk att lyda bestämmelser som går emot en lag som stiftats i riksdagen. Riksdagen begränsas i sin lagstiftningsmakt av tjänstemännens tolkning av EES-avtalet. All offentlig makt utgår inte längre från folket. När våra väljare i framtiden vädjar till oss att ändra en bestämmelse kan vi bara säga: Tyvärr, detta bestämmer vi inte längre över. Folket kan bli av med riksdagsmän i allmänna val, men inte med statstjänstemän. Det är tjänstemännen som blir experter på EES-lagarna, eftersom det är dessa som kommer att medverka i EG:s kommittéarbete. Deras omvittnade lojalitet med sina uppdragsgivare kommer att flyttas från folkvalda i Sverige till EG-kommissionen i Bryssel. Vad kommer att hända med demokratin? Lagrådet har reagerat våldsamt mot den s.k. lagvalsprincipen, som jag försökt åskådliggöra ovan. Ändå föreslår regeringen att den antas. Lagrådet säger att EES-avtalet är unikt, eftersom den ''anpassning av svensk rätt till EG:s rättssystem som skall äga rum innebär --- en genomgripande förändring av vår rättsordning''. Detta anförs i att det framdeles blir svårare än för närvarande att tillägna sig vad som är gällande svensk rätt''. Det kan enligt lagrådet bli svårt, särskilt för enskilda och företag men också för domstolar, advokater m.fl., att överblicka hur EES-rätten förhåller sig till svenska bestämmelser och rättspraxis. Med andra ord: det blir oklart vilka lagar och regler vi har att rätta oss efter. Vad kommer att hända med rättskänslan? Detta unika avtal skall nu drivas igenom i riksdagen i unik brådska. Samtliga remissinstanser har klagat över att de haft för kort tid på sig. Riksmötet förlängs till i dag när nästan alla riksdagsmän har rest hem, så att motionstiden kan gå ut nu, och man förhindrar att riksdagsmännen får sommaren på sig för att ha en chans att sätta sig in i de fem volymer som propositionen hittills omfattar. Femton ytterligare volymer skall komma fram under utskottsbehandlingen enligt uppgift i propositionen. Ett särskilt EES-utskott har bildats. Det skall arbeta under sommaren. Debatt och beslut väntas den 18--19 november. Och så skall allt bli gällande lag den 1 januari! Varför i hela världen har vi så bråttom? Den inre marknaden i EG kommer av allt att döma inte att träda i kraft i EG den 1 januari 1993. Det finns åtskilliga delar av den s.k. vitboken som inte är färdiga. Bl.a. kommer inte normer och standarder för en enhetlig varumarknad att bli klara än på många år, enligt det oavhängiga forskningsinstitutet CEPS i Bryssel. Turbulensen efter Danmarks nej till Maastrichtöverenkommelsen lär inte snabba på detta arbete. För övrigt brukar EG:s länder ta tid på sig innan man implementerar EG-regler. Men i Sverige tycks en sorts duktighetskomplex överordnas allt annat. Har Ulf Dinkelspiel sagt den 1 januari, så skall det också bli den 1 januari, om så hela Sveriges rättsordning havererar! I Finland inkallas riksdagen speciellt efter midsommar för en genomgripande debatt. I Schweiz folkomröstar man i december. Vad händer om avtalet faller i något EFTA-land fram på vårkanten, när våra nitiska myndigheter efter våldsamma ansträngningar redan börjat leva efter det? Nu måste väl ändå detta avtal om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde vara unikt värdefullt för Sverige, för att motivera denna unika behandling? Jag läser propositionen med stigande förvåning. De flesta fördelar som statsrådet Dinkelspiel anför har vi redan genom nuvarande samarbetsavtal med EG, och det är högst tveksamt om det nya som EES-avtalet medför är till Sveriges fördel. Frihandelsavtalet har fungerat utmärkt sedan 1973. Vår handel är i balans, och vi ger därmed åtskilliga tusen jobb i EG:s länder. Vi är ömsesidigt beroende av varandra i handelsutbytet. Ett samarbete har vuxit fram på en rad områden därutöver. Vi utbyter information och diskuterar gemensamma problem t.ex. rörande ekonomisk politik, miljövård, arbetsmiljö, konsumentpolitik, transporter, varumärken samt u-landsfrågor. Sverige deltar i flera forskningsprogram och i harmoniseringen av standarder och tekniska föreskrifter, t.ex. i CEN och CENELEC. Vi har tecknat avtal om studentutbyte , och svenska pass kommer att gälla som EG-pass utan EES-avtalet. Svenska företag och ideella organisationer deltar aktivt i det lobbyarbete i Bryssel som i praktiken utformar EG:s lagar. Samtidigt är vi en suverän stat, där svenska folket har rätt att bestämma vilka förtroendevalda som skall ansvara för alla regler som gäller i Sverige. Vi har rätt att vara föregångsland, att skydda vårt land från skadlig import och gynna våra företag när det är fördelaktigt ur helhetssynpunkt. Mycket talar t.ex. för att den konkurrenslag som vi enligt lag om EES nu skall tillämpa kommer att inskränka vår frihet på ett skadligt sätt för vår försörjning. Varor kan bli billigare, men jobben försvinna. I stort sett gäller alltså de fyra friheterna i EG:s inre marknad i vårt umgänge med EG och mycket därutöver redan utan EES-avtalet, samtidigt som Sverige fortfarande har rätt att begränsa flödet när vi anser det lämpligt. Denna rätt försvinner i och med EES-avtalet, då vi måste acceptera allt som är tillåtet i EG, med vissa smärre undantag under en övergångsperiod. Det nya vi får är en gemensam arbetsmarknad. Men så länge arbetslösheten är ett stort problem i EG-länderna är fördelen för Sverige begränsad. Däremot får vi räkna med att ta emot arbetslösa från EG-länderna som etablerar småföretag här. Det innebär vissa problem för vårt socialförsäkringssystem. Vi lär inte kunna hindra en fri spritförsäljning. Det är tänkt att vi skall få tillgång till EG-ländernas offentliga upphandling. Jag tillåter mig tvivla på att andra länder kommer att köpa svenska varor, om de inte anser att det är mer fördelaktigt, än att ha kvar sina egna leverantörer. Och jag tvivlar på att det kan bli särskilt framgångsrikt för svenska företag att tvinga på ovilliga köpare produkter, åberopande EES-avtalet. Skall vi dessutom dumpa priserna för att tränga oss in på den övermättade marknaden, i skydd av reglerna att antidumping inte är tillåten? För dessa tvivelaktiga fördelar skall vi alltså ändra vår rättsordning och acceptera hela EG:s lagmassa på dessa områden. En del av dessa lagar är enligt uppgift inte ens längre aktuella, och de följs inte heller inom EG. EFTA skall också bygga upp en byråkratisk apparat parallell med EG, en EFTA kommission, EFTA-ministerråd, nästan ett EFTA parlament ocn en EFTA-domstol. Jag trodde att vår regering strävade efter att minska krångel och byråkrati. Den enda framgångsvägen för vårt näringsliv är att våra produkter och våra försäljningsmetoder är så bra att folk vill köpa av oss. Detta tycks också vara fallet för många svenska storföretag som lyckas bra med den offentliga upphandlingen runt om i världen. Ericsson t.ex., säljer telefoner i USA, Japan och Kina. Det är tur att vi inte behöver ta över dessa länders lagar för att kunna göra affärer med dem. Det framhålles att steget från EES-avtalet till medlemskap kommer att bli naturligt och nödvändigt, eftersom man då får vara med i EG:s beslutsprocess, vilken vi ändå blir beroende av genom EES. Efter Danmarks nej till Europeiska Unionen är det emellertid ingen som vet vad vår ansökan om medlemskap i EG gäller. EES-avtalet har av många, också av EG förespråkare, betecknats som ett missfoster, monster eller som en misslyckad hybrid. Avtalet kan emellertid sägas upp, och man kan hävda att detta är ett sätt att pröva vad en närmare bindning till EG skulle innebära. Fru talman! Jag har skrivit två motioner med anledning av EES-propositionen. Den 1 juni lämnade jag en motion om vikten av att vi inte övertolkar avtalet till vår nackdel när det gäller den kommunala självstyrelsen. I den andra som jag lämnade i dag föreslås bl.a. att den lagvalsregel som lagrådet kritiserar, inte skall införas. EES-utskottet bör också undersöka hur långt man har kommit med EG:s inre marknad. Vi gör oss löjliga om vi harmoniserar oss med den innan den finns. Vidare föreslår jag att man skall häva hemligstämpeln och redogöra för de invändningar som svenska myndigheter har haft mot EES. Jag ber också utskottet att systematiskt visa hur de olika förbehåll som riksdagen givit för förhandlingarna har tillgodosetts och att konkret beskriva hur EES-avtalet förbättrar de samarbetsformer och avtal som vi redan har. EES-avtalet blir negativ, föreslår jag att riksdagen inte antar avtalet.

Fru talman! Det ligger några propositioner på vårt bord. Motionstiden för dem går inte ut förrän i oktober. Så hade riksdagen kunnat bestämma även när det gäller EES-avtalet. Såvitt jag förstår finns det också i EES-propositionen ett meddelande om att vi har tid på oss fram till den 1 juli med att anta det. Vi hade alltså mycket väl kunnat behandla ärendet i en mycket lugnare takt. Hadar Cars säger att jag ägnar mig åt detaljer. Jag kan inte tycka att det att införa en annan rättsordning i Sverige skulle vara en detalj. Det är ett oerhört stort system som vi inför. EES-avtalet innebär att vi får delta i samarbetet, säger Hadar Cars. Det stämmer, men det gör vi ju redan! Det är min poäng. Jag hoppas att de motioner som jag har väckt och utskottets behandling kommer att innebära att alla de samarbetsformer som vi redan har verkligen undersöks. Om vi har samarbetsformer som faktiskt är utvecklingsbara, och som har fungerat bra, finns det ingen anledning till att gå in i ett samarbete som innebär att ett nytt lagsystem övertas -- att 1 500 lagar från EG övertas. Jag tolkar Hadar Cars så att utskottet kommer att beakta detta och gör det som jag ber om, nämligen att väga för och emot och att ta fram det som hittills har varit hemligstämplat när det gäller myndigheternas invändningar. Att det även görs en analys av de samarbetsformer som redan finns vore bra, för att se om detta avtal verkligen är fördelaktigt i jämförelse med våra nuvarande samhällsformer.
Fru talman! Låt mig för kammaren bara nämna att EES-utskottet på torsdag håller sitt fjärde sammanträde. Utskottet kommer därefter, vid olika tillfällen, att fortsätta att sammanträda under sommaren. Utskottet kommer att ordna möjligheter för alla de organisationer som är intresserade, och andra, att komma till utskottet med synpunkter. Vi har även mycket preliminärt diskuterat huruvida vi borde ordna en offentlig utfrågning -- eller flera -- inom utskottets ramar. Tidsplanen är ganska tuff. Det kan jag visst hålla med Birgitta Hambraeus om. Vi har planerat att vara färdiga för ställningstagande i början av september, med slutligt ställningstagande i oktober, och det är tänkt att EES-utskottets betänkande skall behandlas den 18--19 november. Därefter kommer ytterligare en del frågor som hänger samman med avtalet upp i riksdagen, först i utskotten och därefter i kammaren för fattande av beslut. Det är alltså ett ganska hårt schema som vi har framför oss. Jag är emellertid säker på att de ledamöter som tillhör EES-utskottet med intresse och arbetsvilja ser fram emot att lösa dessa uppgifter. Det råder inte något tvivel hos någon i utskottet om att man skall lägga ned all den tid och kraft som behövs för att behandlingen skall bli så ordentlig och så noggrann som någon kan ställa krav på.

Fru talman! EES-avtalet innehåller många komplicerade frågor. I många avseenden är avtalet unikt. I debatten, inte bara här utan också tidigare, har det påpekats att vi har kort tid att behandla avtalet. Att det har blivit så är förvisso något som ligger utanför den svenska domvärjon. Men nu har ett särskilt utskott tillsatts i riksdagen för att behandla frågan. Jag vill för Socialdemokraternas räkning deklarera att vi avser självfallet att mycket aktivt arbeta med den omfattande materia som finns. Vi anser att utskottet bör arbeta så att man i offentliga hearings belyser de mycket viktiga frågor där olika remissinstanser har funnit svagheter eller anser att konsekvenserna ytterligare bör belysas för hur man skall agera på det ena eller det andra sättet inom avtalets ram. Med hjälp av offentliga hearings under sommaren och hösten och med ett särskilt utskott, där ledamöterna rimligen har utgått från att man får avsätta arbetstid för detta arbete, bör det vara fullt möjligt för riksdagen att på ett grannlaga och ordentligt sätt arbeta med frågan. Sedan får vi givetvis se vad vi i kammaren kommer att säga i sakfrågan. Det här är inte en fråga som enbart handlar om att förkasta eller anta EES-avtalet. Det finns också en rad frågor där riksdagens ställningstagande kan ge olika inriktning beroende på hur utskottet arbetar och vilken ställning kammaren vill ta. Det handlar bl.a. om vilket sätt som EES-regler förs in i den svenska lagstiftningen, regeringsförordningar, ämbetsverkens föreskrifter osv. EG arbetar ofta så att man i direktiv föreskriver målsättningar, sedan genomförs de på olika sätt i de olika länderna. På motsvarande sätt kommer vi i Sverige att diskutera hur vi skall föra in EES-regler i det svenska lagstiftningsarbetet, myndighetsarbetet och regeringsarbetet. Den kontroversiella frågan gäller de beslut som EG ännu inte har fattat men som är viktiga för att den inre marknaden och de fyra friheterna skall fungera. Där väntar man fortfarande på EG-beslut. Skälet till att beslut ännu inte har fattats är ofta att frågorna är just kontroversiella. Här gäller naturligtvis en extra dimension till EFTA-ländernas behandling av samma frågor. Här kan vi ställas inför en rad besvärliga sakfrågor som vi också bör ta ställning till. Sedan tillkommer i EES-avtalet en rad nya institutionella institutioner där Sverige blir medlem. Det är viktigt att vi aktivt arbetar i en ny institution. Birgitta Hambraeus sade att det i huvudsak kommer att vara tjänstemän som kommer att hantera frågorna. Men genom EES-avtalets ram tillkommer ministerråd, kommittéer -- där tjänstemän finns med -- och ett gemensamt parlamentariskt organ för Europaparlamentet och EFTA:s olika parlament, inkl. vår riksdag. Det är oerhört viktigt på vilket sätt vi som parlamentariker aktivt vill arbeta i organen. Det är också viktigt hur vi som riksdag ger uttryck för vår regering vår uppfattning om hur regeringen bör agera i ministerrådsorganen. Det är frågor av den typen som vi också tar upp i den socialdemokratiska utskottsgruppsmotionen. Det visar att det finns en lång rad viktiga frågor som den svenska riksdagen har att ta ställning till utöver frågan att säga ja eller nej till själva avtalet.

Fru talman! Svaret på Birgitta Hambraeus fråga är att min uppfattning är att vi självfallet skall analysera de nuvarande samarbetsformernas sätt att fungera och ställa dem i relation till det vi önskar. Jag är helt övertygad om att vi kommer att finna att de nuvarande samarbetsformerna är alldeles för begränsade. Nog vore det väl underligt annars? År 1972 fann man en form för frihandelsavtal på varor mellan Västeuropas länder. Världsekonomin har dramatiskt förändrats sedan 1972. Det vore utomordentligt märkvärdigt om de former man då fann för att begränsa samarbetet skulle vara tillräckliga i dag. Det finns i samarbetet mellan nationer en dynamik. Det är bra att man vill gå vidare och fördjupa samarbetet. Jag är övertygad om att vi med dessa analyser kommer att finna att det hade varit dåligt och statiskt att se till 1972 års speciella regelverk.

Fru talman! Det finns anledning att göra några reflexioner med anledning av Birgitta Hambraeus inlägg med frågor kring hanteringen av EES Det är inte så att de som är för ett ingående av ett avtal inte skulle bry sig om att detta är bakgrunden till att vi här i dag har ett bordläggningsplenum. Tvärtom kan dessutom sägas att få bordläggningsplenum är så välbesökta som detta. Det är i själva verket så att hela EES-avtalet och den debatt om Sveriges integration med det övriga Europa bygger på en mycket lång process, som har präglat en mycket stor del av det politiska livet och den politiska debatten i Sverige. Det är en process som när det gäller förhandlingsarbetet har haft motgångar och framgångar, men den har också följts av en mycket noggrann debatt, såväl i massmedia och i den allmänna opinionen som här i riksdagen. Det har skett bl.a. genom Eftadelegationen, som har haft möjlighet att följa detta arbete mycket ingående. Fru talman! Det är heller inte så att denna kammare genom att man nu går in i ett arbete i utskottet och behandlar EES-avtalet och de förslag som regeringen med anledning därav har lagt fram uppsäger sin suveränitet och att Sverige inte längre skall styras av sina valda företrädare. Tvärtom, vilket den här debatten är ett uttryck för och vilket resultatet av den danska folkomröstningen är ett annat uttryck för när det gäller själva medlemskapsfrågan, har Europas parlament och även Sveriges riksdag kontrollen och suveräniteten över de beslut som fattas. Men en konsekvens av den långa politiska processen och måhända en orsak till Birgitta Hambraeus frustration är något som man inte får glömma, nämligen att den process som vi nu går in i har ett betydande politiskt stöd bland nästan alla politiska partigrupperingar i denna kammare. Det är inte en process som har en svag förankring. Det är en process som har en extremt bred förankring. Vi finner sällan politiska frågor som har en så stor majoritet bakom sig som denna process och det avtal som nu skall diskuteras i riksdagen. Låt det också sägas att debatten om EES-avtalet inte bara handlar om den parlamentariska processen och om de nya parlamentariska processer som kan ge utrymme för en ny demokratisk kontroll över den gemensamma utvecklingen i Europa, utan också om någonting annat, nämligen om medborgarnas frihet. Det lät litet grand som om Birgitta Hambraeus, när hon talade om att företagen nog klarar sig ändå, glömde att den stora och avgörande förändringen är att vi nu får en medborgarnas frihet garanterad genom EES-avtalet. Fru talman! Vi har under de senaste åren sett en snabb förändring i Europa. Det är en förändring vars fortsättning de allra flesta ser fram emot med fascination och förhoppningar. Det är en förändring som har givit öppna gränser och som har gått snabbt mot demokrati. Jag tror att de som är de varmaste anhängarna av öppna gränser i Europa också är de som har störst anledning att hälsa den process som riksdagen nu skall gå in i välkommen. Det är mot den bakgrunden som det finns all anledning att understryka vikten av att EES-utskottets arbete sker under effektiva och framgångsrika former. Detta är ett viktigt steg på vägen mot Sveriges nya roll i Europa.

Fru talman! Gudrun Schyman tyckte att det var övermaga att hänvisa till det demokratiska och parlamentariska stödet i denna kammare när man diskuterar EES-frågan. Så har företrädare för hennes partier alltid betecknat demokratiska och representativa församlingar. Det har alltid varit övermaga att grunda sig på de demokratiska valens resultat och den parlamentariska majoriteten, i stället skall man lyssna på något slags opinion som gudrunschymaniter världen över tycks vara bättre på att uttolka än vad folken i allmänna val är. Låt mig påminna Gudrun Schyman om att vi, sedan EES-processen inleddes, har haft demokratiska val i Sverige. De valen gav ingen framgång för dem som var de främsta motståndarna till EES-avtalet, tvärtom. Ett parti åkte ut ur riksdagen och ett annat parti tappade väsenligt stöd från väljarna. Det är så folkets opinion i demokratier uttrycks, Gudrun Det är sant att frihetens och demokratins vindar har blåst över Europa, men de har inte blåst mot den samhällssyn som Gudrun Schyman står för. Frihetens och demokratins vindar har inte blåst mer över Vänsterpartiet i Sverige än att man fortfarande i debatten kan höra er jämställa den demokratiska frivilliga gemenskapen mellan europeiska nationer med det gamla Sovjetunionen. Ni står för en hållning där man över huvud taget kan fråga: Vad finns det i ert politiska arv som ger anledning till att undervisa andra om demokrati, frihet och öppna gränser? Ni står för ett misstänkliggörande för de möjligheter som det demokratiska samarbetet i Europa kommer att ge Europas medborgare att gemensamt bestämma över det gemensamma. Ni såg inte under 50 års tid diktaturen i öst, nu ser ni inte demokratin i väst. Ni är personligen en skam för er själva.

Fru talman! Det jag anser att vi har att lära och att lära ut är att det är viktigt att förankra de politiska besluten hos de människor som kommer att beröras av de politiska beslut som fattas i en sådan här församling. Det är en mycket enkel och bra läxa om vi ser på utvecklingen i Östeuropa, i Västeuropa och utslaget av folkomröstningen i Danmark. Se till att förankra de politiska besluten hos människorna som berörs av besluten, innan besluten fattas! Det är just det som vi har begärt skall göras framför allt i denna fråga eftersom den kommer att ha så långtgående konsekvenser för oss alla. Det vill man från moderaternas sida emellertid inte lyssna på, utan hänger sig åt visioner om att sitta med i kommissioner eller i EG-parlamentet, där man skall genomdriva sina visioner. Man hänger sig åt visionen om det borgerliga Europa och om det europeiska industrikapitalets villkor som skall råda. Det är fullt berättigat att många människor i dag frågar sig hur det här kommer att beröra dem, och vilka konsekvenserna blir. Är det inte rimligt, Gunnar Hökmark, att sådana frågor besvaras innan så långtgående beslut fattas som för åtminstone lång tid framöver kommer att binda Sverige och Sveriges folk vid beslutsordningar där vi inte längre har möjlighet att avsätta dem som fattar besluten åt oss. Det är faktiskt sådana grundläggande förändringar i möjligheten att bedriva politik på de villkor som vi hittills har gjort. Sveriges befolkning kommer inte att ha möjlighet att avsätta det ministerråd som med majoritet fattar en stor del av besluten. Så ser det ut i det Västeuropa, i den europeiska union, som man är stadd i att bygga upp. EES-avtalet är i det sammanhanget en del däri. Jag anser inte att det är detsamma som att hävda demokratins principer. Jag anser inte heller att det bör finnas något slags högre demokrati, där man inte behöver lyssna på vad människor tycker och tänker i olika frågor. Vi måste i stället som politiker lära oss att förankra besluten hos de människor som berörs av dem. Det är A och O, och det kallar jag för demokrati.

Fru talman! Jag vill ta upp några saker som Gudrun Schyman sade. Gudrun Schyman kritiserade den korta remisstiden. Det är riktigt att det var en kort remisstid, men då bör vi ha i minnet att under hela det arbete som föregått avtalet har politiska partier och intresseorganisationer av alla slag haft rika tillfällen att följa arbetet med avtalet. Det har väl knappast kunnat anses vara en ny materia för dem. Vi har också fått flera intressanta remissutlåtanden. Motionstiden i kammaren kritiserades också. Den följer, såvitt jag förstår, de regler som gäller i kammaren, fru talman. Det är samma motionstid som riksdagen har när statsverkspropositionen läggs på riksdagens bord. Partierna brukar hinna ge sina synpunkter på det mycket omfattande arbete som statsverkspropositionen innebär. Det finns väl anledning att tro att de motioner som nu har väckts också tar upp centrala avsnitt i det lagstiftningsarbete som EES-avtalet innebär. Gudrun Schyman tog upp frågan om de juridiska instanserna, och hon kritiserade lagvalsparagrafen. Hon har rätt i att lagrådet hade kritiska synpunkter på den lagrådsremiss som regeringen överlämnade till lagrådet. Men regeringen har gjort ändringar i det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Självfallet kommer EES-utskottet att pröva den frågan ingående. Däremot tycker jag att det är alldeles påtagligt att Gudrun Schyman i smyg av sin egna språkliga snabbhet inkluderade herrar och damer justitieråd och regeringsråd i en rad synpunkter som hon själv står för och som knappast delas av den högt värderade församlingen. Fru talman! Slutligen sade Gudrun Schyman att vi först skall ratificera och sedan undersöka. Då har hon missförstått hela processen. Ratifikationen kommer i slutet efter det att vi har verkat i utskottet, haft offentliga utskottsutfrågningar, lyssnat på andra och tagit del av vad personer i denna riksdag har att säga -- inkl. i denna debatt. Så småningom, någon gång i november, är det dags för kammaren att ta ställning till om det skall bli någon ratificering. Ordningen är faktiskt precis den omvända, nämligen att först undersöka och diskutera och sedan ratificera. Det vore bra att komma ihåg, Gudrun Schyman.
Fru talman! Jag har klart för mig att det går till på det sättet. Men jag har också klart för mig att samtliga politiska partier i riksdagen, utom Vänsterpartiet, har förbundit sig så till den milda grad att säga ja till detta avtal att det inte är fysiskt möjligt att komma med invändningar om att avtalet inte skall ratificeras. Kan Hadar Cars tala om för mig om det finns någon punkt som ni skulle kunna uppfatta som så väsentlig, t.ex. att det strider mot något, att ni skulle kunna säga nej till avtalet? Jag har uppfattat det så att ingen av partierna här har den kritiska inställning som jag tycker skulle vara nödvändig. Det är fråga om att på allvar kritiskt granska avtalets konsekvenser. Finns det något som skulle göra att ni inte säger ja till detta? Jag uppfattar er inställning som att detta skall köras igenom kosta vad det kosta vill. Strider det mot grundlagen, får väl en ändring göras så att det inte ser så illa ut. Strider det mot det kommunala självstyret, får man väl hitta på något som grejar det. På punkt efter punkt är siktet inställt på att detta avtal skall genomföras. Jag har inte upptäckt en enda kritisk synpunkt. Jag kan bara upptäcka försvar -- också i den här debatten. Visserligen har remissinstanserna sagt att remisstiden har varit för kort. Men det går inte att göra så mycket åt det. Det är klart att det går. Det är bara att förlänga tiden. Visserligen har motionstiden varit för kort. Det går inte att göra något åt det. Det är klart att det går. Det är bara att förlänga tiden. Men den politiska viljan att kritiskt granska och föra ut till offentlig debatt frågorna och konsekvenserna av EES-avtalet saknar jag hos samtliga partier utom det jag själv tillhör.
Fru talman! Om Gudrun Schyman vet hur det förhåller sig, finner jag det desto mera upprörande att hon i sitt första inlägg vände på fakta och argumenterade för en linje som hon vet är felaktig och som hon tillstår är felaktig. Det underlättar inte vare sig i denna debatt eller i kommande debatter att få förståelse för de punkter i ett avtal av den karaktären, eller i Europapolitiken i vidare mening, om man inte kan föra debatten i varje fall från de utgångspunkter som man själv vet är de riktiga. Jag tycker inte att någon i riksdagen bör eftersträva att medvetet argumentera från oriktiga utgångspunkter. Jag har redan berört frågan om remisstider och motionstider. Jag understryker att motionstiden i kammaren är den som gäller för andra propositioner, inkl. den stora statsverkspropositionen. Fru talman! Gudrun Schyman sade i ett av hennes första inlägg att hon i allt väsentligt instämde med Birgitta Hambraeus. Låt mig konstatera att Birgitta Hambraeus inte har gjort motsvarande omfamning. Jag tycker att det talar till hennes fördel.
Fru talman! Jag tror att det mera beror på de rent tekniska reglerna för hur vi för debatt. Jag vet att den normala motionstiden är 14 dagar, Hadar Cars. Men detta är inte en normal politisk fråga. Detta är en extraordinär politisk fråga, som har förorsakat ett särskilt utskott med särskild utskottsbehandling. Det är inte vilken politisk fråga som helst. Det är en för Sveriges framtid mycket avgörande och omfattande politisk fråga, där man skulle kunna kräva, om man vore någorlunda demokratisk, att den får en bättre behandling än att skyndas igenom på det här sättet. Vi har nu att använda den tid vi har i utskottet till att försöka diskutera frågan så bra som möjligt. Jag närmar mig inte den här frågan med utgångspunkt i att jag vet precis hur det är. De informationer jag hittills har fått, genom att jag har varit med i EFTA delegationen, gör att jag är mycket kritisk. Det finns en rad konstitutionella, demokratiska frågor, som inte har fått sitt svar. Man har all anledning, precis som många remissinstanser har framfört, att ställa sig mycket frågande till detta. Det handlar här om möjligheten att stifta lagar. Det handlar om möjligheten att hävda en mera offensiv och framåtsyftande miljöpolitik. Det handlar om en rad frågor på arbetsrättens område, som inte alls är besvarade i propositionen och som inte har fått något särskilt klarläggande svar från departementen heller. Det vet också Hadar Cars. De här frågorna måste tas på djupaste allvar -- och förhålla sig till slutprodukten till dess att vi har fått klarhet i frågorna. Jag efterlyser en sådan hållning från de andra partierna som innebär att det är möjligt att ifrågasätta, ställa kritiska frågor och ha en öppenhet inför att de svar man kan få kan innebära att detta avtal aldrig kommer att komma i hamn. Jag saknar den inställningen. Jag har inte hört någon från något annat politiskt parti väcka en fråga, mer än Birgitta Hambraeus, och säga att om det skulle bli så att avtalet strider mot vår konstitution, grundlagarna, och fråntar oss våra demokratiska möjligheter att stifta egna lagar, att det upphäver den kommunala beslutanderätten, skall avtalet inte godkännas. De synpunkterna har jag inte hört från något annat parti. Det bekymrar mig, eftersom det innebär att man sätter ekonomin före demokratin och juridiken före politiken. Det är ingen bra utveckling. Den är i linje med den internationella utvecklingen, som sker på det internationella kapitalets villkor. Men det är ingen utveckling som jag välkomnar. Tvärtom!

Fru talman! Om jag lyckades chocka är jag ganska nöjd, måste jag säga. Vilket avtal som vi skall följa är helt beroende av vilket avtal som vi har skrivit under, men min uppfattning är den att har man ratificerat ett avtal, är det också nationens skyldighet att följa det.
Fru talman! Jag kanske missförstod Björn von der Esch. Han kanske i själva verket kolossalt beklagar att det skall vara så här, men han sade också att han utgick från att vi skall skriva på EES-avtalet. Då får jag i stället tolka det som han har sagt så, att visar det sig att detta avtal faktiskt inskränker de lagar som vi värderar högt här i Sverige, bör vi inte ratificera avtalet.
Fru talman! Det vill jag inte odelat hålla med om. Jag finner att det inom EG-rätten finns mycket som vi har missat under de senaste 40 åren.